Herr talman! I reservationen till kulturutskottets betänkande nr 11 under punkten 3 önskar reservanterna att man för områden där TV 2-nätet ännu ej är utbyggt inte skall utkräva full licensavgift. Jag vill framhålla att motioner och reservationer med likande krav tidigare har framställts men av riksdagen blivit avslagna. Den nu föreliggande reservationen och den motion på vilken reservationen är uppbyggd anger icke några nya skäl för ett bifall till reservationen. Reservanterna förbigår enligt utskottets mening väsentliga frågor då man enbart nu anför att en differentiering icke är svår att genomföra och att man därför ur rättvisesynpunkt bör bifalla reservationen.

Jag vill gärna i detta sammanhang också citera vad departementschefen anförde om avgiftsfrågan i 1971 års statsverksproposition, ett uttalande som riksdagen anslöt sig till. Departementschefen sade: ”Avgiftsintäkterna från de tätbefolkade områdena i Mellanoch Sydsverige svarar för huvuddelen av de mycket höga anläggningskostnaderna för ett rikstäckande distributionsnät för TV 2. Det skulle med hänsyn till den pågående utbyggnaden vara tekniskt svårt att differentiera avgiftsuttaget. Jag är av dessa skäl f.n. inte beredd att förorda någon avgiftsdifferentiering.” Reservanterna har uppvisat — det var herr Eriksson i Ulfsbyn som gjorde detta under sitt inlägg — en karta över TV 2-nätet med de områden markerade som för närvarande ej nås av TV 2-programmen. De områdena är ju väl kända genom att omnämnda TV-nät ännu ej är fullt utbyggt. Men jag tycker att såväl herr Eriksson i Ulfsbyn som de övriga företrädarna för reservationen har glömt att ange kostnaderna för den återstående utbyggnaden, liksom de glömt att nämna att utgående avgifter inom de angivna områdena ingalunda täcker kostnaden för den återstående "utbyggnaden. Vill man bygga upp argumenteringen på avgiftsreduceringens berättigande måste man ändå ur rättvisesynpunkter också beröra utbyggnadskostnaderna.

Det är från dessa utgångspunkter som vi inom utskottsmajoriteten icke kunnat ansluta oss till de i motionen 679 framförda synpunkterna, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det rättvisekrav som vi motionärer och reservanterna framfört, har, anser jag, inte kunnat tillbakavisas av utskottsmajoriteten, utan kvar står att vid varje form av samhällsservice i övrigt betalar vi för det vi har möjlighet att utnyttja. Här är det en rad människor i vissa trakter som får betala för en samhällsservice som de inte har möjlighet att utnyttja. Här har av herr Larsson i Vänersborg gjorts en jämförelse med kostnaderna då det gäller utbyggnad i storstäderna och utbyggnad i glesbygderna. Om detta är väl bara att säga, att för man det resonemanget litet längre kommer man fram till att de som bor i glesbygderna, där TV 2-nätet ännu inte är utbyggt, skulle betala någon form av förskott på denna utbyggnad. TV-utbyggnaden i det övriga landet har ju inte tillgått så att man har betalt förskott. När vi byggde upp TV 1 betalade vi såvitt jag vet inte någon TV-licensavgift förrän vi hade skaffat apparater, och det gjorde vi inte förrän vi hade möjligheter att se det första TV-programmet. Detsamma bör självfallet gälla också för TV 2-programmet. Man skall inte behöva betala förskott för att få se det i glesbygderna. Utskottets motivering för avslag på motionen är dels risken för att man i de tätbefolkade områdena skulle kunna kräva sänkta avgifter, dels vissa tekniska svårigheter. De tekniska svårigheterna har man inte tryckt på så mycket. Vad man hävdat mera, och vad som nämns först i utskottets betänkande, är att man skulle kunna kräva lägre avgifter i storstadsområdena, om vi började med en avgiftsdifferentiering. Det systemet har vi emellertid inte på något annat område. Det kostar precis lika mycket att skicka ett brev inom Stockholm som att skicka det från Ystad till Haparanda. Och vad telefonabonnemanget angår vill jag minnas att den fasta avgiften står i omvänd proportion till avståndet, alltså att den är något högre i storstäderna än i glesbygden. Herr talman! Jag skall inte fortsätta längre utan konstaterar bara att vad vi här har aktualiserat är en rättvisefråga, som inte kan sammanföras med eventuella krav på lägre avgifter inom de tätbebyggda områdena.

Herr talman! Herr Larsson i Vänersborg inledde sitt anförande med att erinra om att riksdagen har avslagit liknande motioner tidigare, och jag förmodar att han då syftade på den motion som väcktes i fjol. Den hade ett likartat innehåll. Men yrkandet i fjolårsmotionen var sådant att det var svårt att tillstyrka det. Den gången gällde det människor boende i områden där man inte har fullgoda mottagningsförhållanden för TV 2, och det är mycket opreciserat, ty där kommer en mängd topografiska förhållanden in i bilden. I år däremot är yrkandet i motionen mera preciserat — nu gäller det områden som inte är utbyggda för TV 2 men som kommer att byggas ut i framtiden. Det är en väsentlig skillnad. Herr Larsson i Vänersborg poängterade också att det blir dyrt att bygga ut TV 2-nätet i glesbygderna och sade samtidigt att genomförandet av en avgiftsdifferentiering kan tänkas leda till krav på lägre avgifter i tätbefolkade områden. Där är det nämligen billigare att göra utbyggnaden. Och i de stora glesbygdsområdena, där utbyggnaden är dyrare, skulle avgifterna då bli högre. Till det argumentet vill jag säga, att om den principen skulle gälla över hela linjen, så bleve det svårt att få samhället att fungera smidigt. Det vore med andra ord mycket olämpligt att bland alla samhällets serviceutbud bryta ut TV 2-nätets utbyggnad och låta självkostnadsprincipen gälla där, när den inte gäller över hela fältet och för samhällets samlade serviceutbud. I det sammanhanget kan också nämnas att de människor som bor i glesbygderna inte har samma möjligheter som människorna i tätorterna att utnyttja all den samhällsservice som bjuds.
Herr talman! Herr Larsson i Vänersborg nämnde först att det förekommit motioner i denna sak förut och att de avslagits. Men, herr Larsson, en orättvisa blir väl inte mindre av att den är gammal och påpekas år efter år. På det viset får man ju inte bort en orättvisa. Man måste angripa den och få den ur världen och inte bara avslå en massa motioner. Det är dock en orättvisa att många människor här i landet tvingas betala för en sak som de inte helt kan utnyttja. Herr Larsson kom sedan in på att de stora tätorterna var solidariska vid utbyggandet av TV-nätet. Det får jag väl hålla med om att de är. Men varför kan de då inte fortsätta att vara solidariska även i framtiden och låta dessa människor, som aldrig kommer att kunna se TV 2, få betala en mindre avgift? Jag tror inte att människorna i de större tätorterna skulle ta det så hårt.
Herr talman! Utskottet säger i betänkandet att ett genomförande av en avgiftsdifferentiering av dessa skäl väl kan tänkas föranleda krav om lägre avgifter i tättbefolkade områden. Därmed har inte utskottet sagt att utskottet kräver en sådan avgiftsnedsättning inom de tättbefolkade områdena. Men utskottet pekar på möjligheten att det kan komma «Nr 68 sådana framställningar, om man inför differentierade avgifter. Det är bara Torsdagen den den saken utskottet i detta sammanhang önskar framhålla.

Vi menar att det är en Ang. den lokala och starkare solidaritetsyttring än det vore att följa den linje som reservanterregionala programna gått in på; de vill endast att man i avvaktan på en utbyggnad skall verksamheten inom sänka avgifterna med, som man föreslår i motionen, 20 kronor per Sveriges Radio kvartal. Det är en uppfattning som utskottet inte delar. Jag vill ytterligare understryka det citat av departementschefens uttalande i fjolårets proposition som jag anförde i mitt förra inlägg; denna proposition, och därmed riktlinjerna i den, antogs av riksdagen. Departementschefen uttalade där att han då inte var beredd att införa en differentiering. Vi inom utskottet hävdar att sedan dess inget nytt inträffat som skulle motivera att man skulle pröva frågan från andra utgångspunkter.

Herr talman! Herr Fågelsbo har frågat mig om jag är villig medverka till säkerställandet och påskyndandet av angelägna lokala nyhetsprogram och annan lokal programverksamhet enligt de intentioner som tidigare uttalats av riksdagen. Riksdagen uttalade år 1966 att på längre sikt en fjärdedel av programproduktionen borde ske regionalt. För TV:s del kommer detta mål att uppnås nästa budgetår. 1969 års radioutredning överväger olika former för utbyggd lokalradio m.m. Utredningen arbetar med sikte på att kunna lägga fram sina förslag i år. Jag vill i sammanhanget också nämna att frågan om en ytterligare decentralisering av programproduktionen utöver vad som rekommenderades i riksdagsuttalandet år 1966 övervägs i samband med den inom Sveriges Radio pågående översynen av företagets verksamhet. Under nästa budgetår kommer vidare försöksverksamheten med regionala nyhetssändningar i TV att byggas ut. Mot den här angivna bakgrunden finner jag inte några särskilda årgärder från min sida påkallade.

Herr talman! Jag ber att till utbildningsministern få framföra ett tack för svaret på min interpellation. Jag hoppas att jag tolkar statsrådet Carlssons svar rätt om jag säger att han ställer sig positiv till säkerställandet och påskyndandet av den lokala och regionala radio-TV-verksamheten. För TV:s del kommer en fjärdedel av programproduktionen att ske regionalt redan under 1973. Lika 39 angeläget är det att samma regionala decentralisering kan ske för ljudradions del. Om det nu blir som utbildningsministern säger — och det hoppas jag verkligen — att utredningen lägger fram förslag i år, är det min förhoppning att utbildningsministern snarast därefter vidtar åtgärder för att lokalradions utbyggnad också skall kunna påskyndas. Målsättningen för radio-TV:s framtida utveckling och organisation måste vara att man får en decentraliserad verksamhet. Den kan stimulera ett bredare och rikhaltigare programunderlag, som också kan svara mot de önskemål som de breda folklagren — och kanske folkrörelserna — har. Jag anser att herr utbildningsministerns svar var positivt, och jag ber att få uttala ett hjärtligt tack.

Herr talman! Grunden till den högtstående hemslöjdsverksamheten på olika områden, hemslöjdens betydelse för kvalitetsmedvetande och den inspirationskälla den utgör för bl.a. mönsteroch formgivning i såväl mer hantverksmässig som industriell produktion får sökas i den kulturella och estetiska medvetenhet, den materialkännedom och de kunskaper om tillverkningsmetoder som finns inom hemslöjdsrörelsen. Hemslöjdsutredningen har för ett antal år sedan sagt några kloka ord om just detta, och det finns anledning att erinra om hur viktiga dessa förutsättningar är för hemslöjdens fortbestånd och utvecklingsmöjligheter i dag, då riksdagen skall ta ställning till förslag om vissa organisatoriska förändringar inom skolöverstyrelsen, ett förslag som även har konsekvenser för den pedagogiska ledningen och bevakningen av hemslöjdsområdet. I motionen 1094, som väckts av representanter för samtliga riksdagspartier, uttrycks farhågor för att denna omorganisation i vad avser konsulentorganisationen kan komma att äventyra möjligheterna till en tillfredsställande bevakning av ämnena hemslöjd och vävning. Genom initiativ av riksdagen år 1964 kom en särskild konsulentbefattning att inrättas för detta område av den anledningen, att riksdagen fann att en konsulent med skyldighet att bevaka hela det textila området skulle få alltför omfattande och betungande uppgifter. Utbildningsutskottet konstaterar att de uppgifter som tidigare lagts på en särskild konsulent nu förs över på en byråassistent. Vidare sägs att motionärernas syfte torde vara tillgodosett så länge tjänstemannen i fråga är kvar inom skolöverstyrelsen och utför i allt väsentligt samma arbetsuppgifter. Jag kan inte dra någon annan slutsats av detta, än att då dessa uppgifter — som i sig förenar stora krav på befattningshavaren i vad 41 gäller utbildning inom skilda delar av området — förs över på en byråassistenttjänst, så innebär det uppenbara risker för att bevakningen framdeles kan komma att inskränkas eller i annat avseende försämras, kanske till förmån för allmänt administrativa eller andra arbetsuppgifter som kan åläggas denna tjänst. På den punkten har utskottsbehandlingen inte nämnvärt tillmötesgått motionärerna. Emellertid säger utskottet klart ifrån att man delar motionärernas uppfattning att en tillfredsställande ämnesbevakning på området är angelägen.

Herr talman! Riksdagen har vid flera tillfällen diskuterat frågan om det civila överljudsflyget.

Trafikutskottets enhälliga tillstyrkan av regeringsförslaget är ytterligt välkommen. Den utgör ett led i liknande aktioner i allt fler länder runt jorden. Detta sker mot bakgrund av att de faror och hälsorisker som är förknippade med flygning i överljudsfart har blivit alltmer uppenbara.

Ändå fortsätter planerna på att få till stånd civilflyg i överljudsfart i de tre länder som nu närmast är engagerade i produktion av sådana plan, nämligen Storbritannien, Frankrike och Sovjetunionen. Vi har väl klart för oss vad motiven för detta är: dels att man till varje pris vill göra de enorma investeringarna lönsamma — 12 miljarder räknas bara det fransk-engelska projektet hittills ha dragit — dels att man satsat i nationell prestige på att få ett sådant här flygplan i luften. Det förslag till vilket riksdagen nu har att ta ställning är alltså välkommet, men det finns en liten skönhetsfläck i förslaget som föranledde en motion, nr 1497. Jag avser andra stycket i 1 kap. 2 a 8 i luftfartslagen som ger möjlighet till dispens från förbudet när, som man säger, synnerliga skäl föreligger. Det framgår, herr talman, av trafikutskottets skrivning att man under diskussionen i utskottet hyst betänkligheter mot den inskrivna dispensmöjligheten, och utan tvivel innebär utskottets skrivning att formuleringarna i propositionen på den här punkten har skärpts. Kvar står emellertid att en teoretisk dispensmöjlighet kommer att finnas, om än omgärdad med starka restriktioner. Detta är enligt motionärernas uppfattning icke tillfredsställande. Utskottet borde — tycker vi — på grundval av sin egen skrivning ha tillstyrkt motionen. Man kan fråga sig, i vilken konkret situation en sådan här dispensmöjlighet kan tänkas bli utnyttjad. Inget exempel ges på detta i propositionen. I Danmark har regeringen denna vår lagt fram ett förslag i folketinget om förbud mot överflygning med flygplan i överljudsfart, och i den propositionen sägs rent ut att man icke kan föreställa sig vartill den också där till lagförslaget fogade dispensmöjligheten skall kunna användas. Herr talman! Det finns anledning att se det svenska förbudet mot överljudsflygning som ett led i internationella strävanden att stoppa civilt överljudsflyg. Detta betonades här i riksdagen senast i interpellationsdebatten i slutet av november 1971 av statsministern, som då framhöll att det är en ganska begränsad glädje om vi slipper ljudbangar över vårt territorium men de blir en regelbunden plåga för människorna i andra delar av världen. Just mot denna bakgrund är det skäl att erinra om två ting. Det första är att allvarliga ekonomiska problem uppenbarat sig vid kalkyleringen av driftkostnaderna för civilflyg med överljudsfart. De båda statsägda företagen Air France och BOAC väntas av franska och brittiska regeringarna bli i praktiken beordrade att beställa ett mindre antal Concorde — det har ju gått trögt med orderplaceringen — och därmed skapar man en prestigebetonad konkurrenssituation på luftfartsområdet. Det piller som de två flygföretagen får att svälja är emellertid ganska beskt — det framgår om man tar del av vad som sägs och skrivs om det här i den internationella debatten. Beträffande det franska bolaget Air France blir det alldeles särskilt beskt sedan det visat sig att Concordeplanet inte kan flyga med full passagerarlast — 132 personer — sträckan Paris-New York, utan man måste av säkerhetsskäl ta bort mellan fyra och åtta platser. Nu väntar man sig att pillret kommer att sötas med olika former av statliga subventioner. Den slutsats man kan dra är att det stora flertalet människor, som aldrig kommer att flyga civilflyg i överljudsfart, dels kommer att utsättas för faror och hälsorisker av allvarligt slag, dels kommer att i sin egenskap av skattebetalare få betala för detta tvivelaktiga nöje som möjliggör för en liten privilegierad grupp människor att vinna några timmar på en flygning över Atlanten. Flygbolagen kommer av flera skäl att tvingas göra SST-linjerna så lönsamma som det är möjligt bl.a. genom att få till stånd reguljära router med SST-plan. Då kommer, herr talman, den andra omständighet som man bör hålla i minnet in i bilden. Land efter land är i färd med att genomföra överflygningsförbud. Enbart i Europa gäller detta Holland, Schweiz, Västtyskland och de skandinaviska länderna; utanför Europa gäller det länder som Canada, Japan och Förenta staterna. Detta skapar naturligtvis svårigheter för bolagen Air France och BOAC, som det nu i första hand är fråga om, med planeringen av flygrouterna. Den brittiska tidningen Observer uppgav för litet mer än en vecka sedan att BOAC för att över huvud taget placera order på Concorde har krävt ekonomiska garantier av den brittiska regeringen inför möjligheten att planet kan komma att över huvud taget inte kunna framföras i överljudsfart över viktiga landområden. Detta väntas leda till att den brittiska regeringen själv går till aktion för att tillförsäkra Concorde överflygningsrättigheter i överljudsfart och därmed minska riskerna med de ekonomiska garantier den väntas ikläda sig. En situation kan därmed komma att inträffa där man alltså inte kan utesluta möjligheterna av diplomatiska påtryckningar på andra länder. Det är inför en sådan situation som en i luftfartslagen här i Sverige inskriven dispensmöjlighet inger farhågor. Det kan tänkas att den nu är omgiven med så starka restriktioner, inte minst efter trafikutskottets skrivning, att det är svårt att se hur den över huvud taget skall kunna tillämpas. Men det hade sett snyggare ut och hade känts säkrare om lagtexten hade varit ”ren” och innehållit ett totalförbud. Det är skäl, herr talman, att erinra om att förbudet inte gäller överflygning med ett överljudsplan i underljudsfart, utan det gäller överflygning i överljudsfart. Enligt min mening är en stark varning på sin plats inför prövning av eventuellt kommande ansökningar om dispens. Om den första dispensen en gång skulle ges, är enligt min mening fältet öppet för sådana påtryckningar utifrån som nu antyds i den internationella debatten. Med det skulle Sverige komma i en avsevärt sämre position när det gäller att, med statsministerns ord, driva vår uppfattning om det orimliga i dessa typer av flygningar också på det internationella fältet. Jag har, herr talman, inget yrkande om bifall till motionen — det är meningslöst att uppta kammarens tid med en votering mot ett enhälligt utskottsbetänkande — men jag har velat understryka allvaret i synpunkterna bakom motionen, och jag har också velat uttrycka en förhoppning om att man i fortsättningen kommer att hålla allvaret i dessa synpunkter i minnet.

Herr talman!

Jag kan i allt väsentligt ansluta mig till det som fru Thorsson har sagt. Jag skulle dock vilja påstå att det finns en ytterligare skönhetsfläck i detta betänkande utöver den som fru Thorsson nämnde. Hon pekade på dispensmöjligheten, som kan medföra risk för att man i lägen, t.ex. om vi trängs från andra staters sida — inte minst om vi skulle bli ekonomiskt trängda av stormakterna — kan komma att utnyttja möjligheten att genom dispens tillåta överljudsflyg. Jag tycker att 2 kap. 48 i luftfartslagen i sin nya version inte är tillfredsställande utformad. Också detta stadgande är alltså en ”skönhetsfläck”. Det står där att miljövärdighetsbevis för flygplan skall finnas, om Kungl. Maj:t eller efter bemyndigande luftfartsverket föreskriver detta som villkor för registrering. Det finns en motion där jag som en av motionärerna pekar på att föreskrifter om miljövärdigheten knappast är en uppgift som kan läggas i händerna på luftfartsverket, i varje fall inte ensamt, eftersom detta verk rimligen inte är kompetent att bedöma sådana frågor. Det pekas på vikten av att naturvårdsverket får delta i sådana bedömningar. Jag tycker för min del att det hade varit riktigt att i 2 kap. 4 § föra in en bestämmelse att luftfartsverket och naturvårdsverket tillsammans skall ge föreskrifterna om miljövärdighetsbevis. Nu säger utskottet att utskottet förutsätter att naturvårdsverket bereds tillfälle att delta vid sådana bestämmelsers utformning. Jag tycker inte att detta är en tillräckligt bindande formulering. Eftersom jag ser att kommunikationsministern är närvarande i kammaren skulle jag därför vilja fråga honom, om vi kan räkna med att det kommer att bli regel att föreskrifter om miljövärdighetsbevis utfärdas först efter det att naturvårdsverket haft tillfälle att yttra sig efter remiss. Detta skulle bättre tillmötesgå motionärernas önskan. Helst skulle jag alltså se att en sådan bestämmelse fördes in i lagtexten, men något yrkande om bifall till motionen bredvid ett enhälligt betänkande tänker jag inte ställa. Det vore dock värdefullt om kommunikationsministern ville göra något uttalande som ger oss trygghet för att naturvårdsverket får ett rimligt inflytande på bedömningen av ärenden angående miljövärdighetsbevis för flygplan.
Herr talman! Det hör inte till vanligheten att en departementschef uttalar sig i ett ärende där utskottet är enigt, men det finns kanske anledning, eftersom detta är en principiellt så viktig fråga, att jag gör ett avsteg från den regeln. Som redan har sagts här är det angeläget att vårt land följer med i den intresseström som finns olika länder runt jorden för att förbjuda överljudsplan. Jag skall inte säga mer om detta nu. Vi skall naturligtvis försöka se till att Sverige även i det här sammanhanget är ett föregångsland, och det blir vi genom att riksdagen antar detta förslag nu. Sedan är det alltså frågan om formerna för tillämpningen av reglerna. Till vad fru Thorsson sade tidigare och i anledning av den motion som finns i frågan om undantagsregler vill jag säga att det såsom utskottet mycket riktigt har sagt var fråga om att skapa en skandinavisk uppgörelse med samtidig lagstiftning i de olika länderna. I det sammanhanget blev frågan om undantagsregler i lagstiftningen en av komponenterna i våra strävanden att få ett skandinaviskt samarbete till stånd på lagstiftningsområdet. Jag vill inskärpa — även om det kan verka som en paradox — att vi heller icke för dagen kan se något konkret fall där man skulle kunna fatta beslut om ett undantag. Å andra sidan finns det många andra lagar i vårt samhälle där det också finns en sådan här klausul med utan att man kan ange vad som skulle kunna föranleda ett undantag. Jag tror därför inte vi behöver hysa någon oro för att man inte skall handskas med den frågan på ett riktigt sätt. Vad sedan beträffar herr Wiklunds anförande vill jag kort och gott instämma i vad utskottet har sagt, att naturvårdsverket som en naturlig del i den samhälleliga bevakningen av miljöfrågorna kommer att vara med i bedömningen av miljövärdigheten.

Herr talman! Jag noterar med stor tillfredsställelse det uttalande som kommunikationsministern gjorde i slutet av sitt anförande. Det stärker och stöder den uppfattning som de motionärer har som yrkar att naturvårdsverket skall delta i utformningen av föreskrifter om miljövärdighetskrav. Jag hyser oro för att bedömningen av sådana ärenden inte blir tillräckligt nyanserad och sakkunnig om inte naturvårdsverket deltar. Kommunikationsministerns uttalande ökar min förhoppning om att naturvårdsverket i fortsättningen kommer att få tillfälle att göra sådana bedömningar och därmed på tillfredsställande sätt kan komplettera beslutsunderlaget vid behandlingen av ärenden angående föreskrifter om miljövärdighet för flygplan.
Herr talman! Då ordföranden i trafikutskottet, herr Gustafson i Göteborg, tyvärr är förhindrad närvara på grund av annat uppdrag tar jag mig friheten att ge en liten upplysning framför allt till herr Wiklund. När vi skulle behandla motionen från folkpartiet av herr Strömberg m.fl. tog vi naturligt nog mycket allvarligt på uppgiften. Vi tog reda på den skandinaviska lagstiftning på området som finns eller planeras. Vi var litet oroliga för att ansvaret för bedömningen skulle vara delat mellan luftfartsverket och naturvårdsverket som motionärerna hade föreslagit, och vi skrev i betänkandet: ”Även om utskottet ej kan tillstyrka att naturvårdsverket ges medansvar förutsätter utskottet dock att verket bereds tillfälle att deltaga vid bestämmelsernas utformning.” Efter vårt första sammanträde i utskottet frågade vi motionärerna om de var nöjda med skrivningen, som tillkommit bl.a. med önskemål om en gemensam skandinavisk lagstiftning. De förklarade att de var ense med utskottet. Vi hade dessförinnan tagit reda på att luftfartsverket och naturvårdsverket skall göra ett gemensamt bedömande och, som det står i Nr 68 betänkandet, medverka i bedömningen av luftfartygs miljövärdighet. Torsdagen den Jag kan försäkra herr Wiklund att motionen blivit synnerligen välvilligt 27 april 1972
Herr talman! Jag måste uttrycka mitt beklagande över att det, efter vad vi nu fick höra från kommunikationsministern, inte fanns möjligheter att skapa skandinavisk enighet kring en ”ren” lagtext beträffande detta förbud. Men jag kan inte riktigt bli övertygad om att det var motiv nog för att inte vii Sverige skulle ha kunnat få ett sådan generellt förbud. Jag kan inte heller finna att ett motiv för denna dispensmöjlighet skulle kunna vara att det betraktas som en praktiskt taget självklar sak att en lagtext måste förutse en undantagssituation. Enligt min mening måste man kunna ifrågasätta även det till synes självklara. Därför frågar jag mig återigen — och jag kan själv inte finna något svar på den frågan: Värför skall vi ha en dispensmöjlighet för någonting som vi icke vill ha? Vi vill i detta land icke ha överflygningar av flygplan i överljudsfart, och vi är allvarligt oroade för att en sådan möjlighet skall finnas. Nu säger kommunikationsministern att vi kan vara övertygade om att man skall handskas med dispensmöjligheten på ett riktigt sätt. Dispensmöjligheten utgör en svaghet i lagen, en spricka i rustningen, och det enda riktiga sättet att handskas med denna dispensmöjlighet måste, herr talman, vara att den över huvud taget icke kommer att användas.
Herr talman! Med utskottets skrivning torde man kunna säga att det i praktiken blir ett generellt förbud mot överflygningar i överljudsfart. Att vi inte ville införa ett kategoriskt förbud berodde på att vi ansåg att man i något speciellt undantagsfall borde kunna ha denna möjlighet till dispens. Men jag föreställer mig att den möjligheten verkligen skall utnyttjas endast i speciella undantagsfall.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
Herr talman! Vad herr Persson i Heden nu har att säga ger mig anledning att återupprepa den varning som jag uttalade i mitt första inlägg för att över huvud taget ge en första dispens. Har man en gång gjort det är enligt min mening fältet öppet för ytterligare sådana här situationer där man anser sig böra bevilja dispens, och man är öppen för de påtryckningar som jag befarar kan komma till stånd. Jag vill alltså upprepa att jag anser det ytterst väsentligt att denna dispensmöjlighet inte kommer att utnyttjas.

Herr talman! Ett fritt varuutbyte över nationsgränserna är någonting som inte minst vi svenskar har all anledning att vara positivt inställda till. Men just därför måste vi vara uppmärksamma på förhållanden som kan misskreditera frihandelsprincipen — drivs den för långt skadas den på sikt. Alltför snabba ändringar i varuflödet eller väsentliga avvikelser från normal prissättning kan vålla bekymmer som på tekniskt språk registreras som marknadsstörningar men som för de direkt drabbade innebär arbetslöshet och kapitalförstöring. Textilbranschen och konfektionsbranschen har upplevt detta, och även skoindustrin och möbelindustrin har fått svåra törnar. De internationella åtaganden som också vårt land självfallet deltar i ger i en del fall möjlighet att åberopa skyddsklausuler om allvarliga marknadsstörningar uppstår. Att myndigheterna tar vara på de möjligheterna kan vara avgörande för den fortsatta existensen för svenska företag — ja, kanske för hela branscher. Om vi passivt accepterar omfattande skadeverkningar måste detta — jag säger det på nytt — skapa missnöje med och motstånd mot själva systemet med fritt varuutbyte mellan länderna. Utifrån den övertygelsen är motionen 1339 skriven.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

Herr talman! Man skall ju inte märka ord, men jag kunde inte undgå att lägga märke till en formulering i herr Anderssons i Storfors anförande. Han talade om de svårigheter som ”anses” ha drabbat företag på grund av importen från låglöneländer. Han ifrågasätter alltså riktigheten av den beskrivning som lämnats i motionen. Nog skall man känna fakta ganska dåligt för att behöva tala om svårigheter som ”anses” ha drabbat en rad branscher. Både i motionen och i mitt anförande nämndes sådana som verkligen haft och fortfarande har betydande svårigheter. Herr Andersson i Storfors erinrade om att vi återkommit med denna motion år efter år och att den vid varje tillfälle avslagits av riksdagen. Han menade att det var ett besked om att motionen som sådan var onödig. Jag föreställer mig att den uppmärksamhet som frågan har fått här i riksdagen har bidragit till de marginella ingripanden som redovisats av utskottet och som utan tvivel betytt mycket för att man inte skall hamna i ett rent katastrofläge i vissa branscher.

Herr talman! Den fråga som behandlas i utskottsbetänkandet är av stor betydelse för den landsdel, Älvsborgs läns södra del, som jag representerar i riksdagen. Jag vill därför säga några ord i frågan. Vi är väl alla överens om att Sverige bör föra en liberal handelspolitik. En fri världshandel främjar en rationell arbetsfördelning mellan olika länder och bidrar på så sätt till ökat välstånd i alla delar av världen. Med den stora andel av industriprodukterna som vårt land exporterar är det särskilt angeläget för Sverige att hålla på en liberal handelspolitik. Såsom förhållandena ser ut i världen är det emellertid nödvändigt att göra en del förbehåll i vad jag nyss har sagt. Först har vi beredskapssynpunkten. Ett land måste upprätthålla en godtagbar beredskap för tillverkning inom landet av varor som behövs i en avspärrningssituation i krigstid. Ett annat förbehåll är att den liberala handelspolitikens fria konkurrens förutsätter att konkurrensen sker på åtminstone något så när likvärdiga villkor. Ren dumping av importvaror har i en del fall förekommit på den svenska marknaden. Detta måste givetvis kunna stoppas. Men även fall som inte kan betecknas som dumping måste enligt min uppfattning under vissa omständigheter kunna motivera ingripanden av handelspolitisk art. Främst gäller väl detta varor, där också beredskapssynpunkten är aktuell, t.ex. i fråga om textiloch konfektionsbranscherna. Alltför stora skillnader mellan olika länder t.ex. beträffande lönekostnaderna kan leda till att även rationellt skötta inhemska företag inte har möjlighet att konkurrera med importvarorna. Följden kan bli företagsnedläggelser med därav följande arbetslöshet och kapitalförstöring. Enligt min mening måste ett land ha rätt att inom ramen för gällande handelsavtal åtminstone temporärt motverka en sådan utveckling med lämpliga åtgärder. Jag skall gärna vitsorda att regeringen när det gällt textiloch konfektionsbranscherna har vidtagit en del sådana åtgärder. Men det kan ifrågasättas, om inte dessa åtgärder bör kompletteras i en del avseenden såsom reservationen anger. Reservanterna begär en prövning av denna fråga, som också avser andra branscher än textiloch konfektionsbranscherna. Jag vill hävda, att detta är en rimlig begäran. Jag yrkar alltså bifall till reservationen.

Herr talman! Min avsikt är inte på minsta sätt att anmäla någon avvikande mening gentemot konstitutionsutskottet som dessutom är enigt. Jag hade inte tillfälle att delta i utskottets handläggning av ärendet, men jag instämmer livligt i vad utskottet har sagt och är glad över att en utredning kommer till stånd. Jag begärde närmast ordet för att säga att det i utskottets recit borde ha upptagits en hänvisning till den skrivelse som ställföreträdande justitieombudsmannen Gustaf Petrén ingav till riksdagen den 17 januari med synpunkter på JO-ämbetet, grundade på hans erfarenheter. Jag utgår från att vad han där anfört kommer att beaktas av den kommande utredningen i tillämpliga delar och efter prövning i vanlig ordning. Jag antar att det närmast beror på ett förbiseende att hans skrivelse inte har omnämnts i utskottsbetänkandet, vilket jag nu i någon mån vill rätta till genom att anföra detta till protokollet.

Herr talman! Jag förstår att herr Gadd tycker att utbildningsutskottets betänkande är dunkelt skrivet, men det skall tolkas på det sättet att utskottet är positivt till att en professur inrättas i fasta jordens fysik. Utskottet tar emellertid inte ställning till när detta kan ske, av det skälet att det är väldigt svårt för utbildningsutskottet att ha några bestämda meningar om den ordningsföljd i vilken man kan inrätta nya professurer. Vårt underlag för ställningstagande är inte tillräckligt. Det här betänkandet skall tolkas positivt. Om det skulle visa sig att kanslersämbetet nonchalerar ett sådant riksdagens uttalande, får riksdagen naturligtvis komma tillbaka och göra ett skarpare och mera markerat uttalande. Jag har ingen möjlighet att nu, herr talman, uttala något om vilket år vi kan anses komma att ha resurser att inrätta just denna professur, men att det är ett forskningsområde som är angeläget och att en professur här bör komma till stånd är självklart. På det sättet skall de tre riksdagsuttalanden tolkas som herr Gadd har hänvisat till.

Herr talman! Herr Larsson i Staffanstorp har frågat mig om jag anser avtal och investeringsvillkor av i interpellationen beskrivet slag beträffande kronoarrenden tillbörliga och, om så inte är fallet, vilka åtgärder jag avser att vidtaga för att korrigera ingångna avtal och förhindra att nya sådana eller likartade avtal ingås. fr.o.m. den 1 januari i år gäller, såsom herr Larsson också nämner, vid domänverkets upplåtelser av jord på jordbruksarrende den nya jordabalkens lagregler samt bestämmelserna i kungörelsen om upplåtelse av publika jordbruksarrenden. Detta innebär bl.a. att det numera i allt väsentligt gäller samma regler för kronoarrendatorerna som för andra arrendatorer. Herr Larsson uppehåller sig särskilt vid frågan om underhåll och nybyggnad. I jordabalken finns regler härom. Omfattar arrende bostad för arrendatorn eller hans anställda, skall jordägaren vid tillträdet avlämna bostaden i det skick som föreskrivs i gällande hälsovårdsstadga. I övrigt gäller vad parterna avtalat. Under arrendetiden kan jordägaren vara skyldig att bygga nytt under förutsättning att nybyggnaden behövs med hänsyn till en ändamålsenlig planläggning av jordbruket på arrendestället. Fråga om jordägarens byggnadsskyldighet prövas av arrendenämnd och sådan prövning får påkallas av såväl jordägaren som arrendatorn. I de fall arrendatorn har uppfört byggnad eller annan anläggning på arrendestället utan att jordägaren är byggnadsskyldig kan han under vissa förutsättningar få ersättning vid den avräkning som skall ske när arrendestället avträds. Domänverket medger som regel att arrende får överlåtas från far till son. Någon ovillkorlig rätt för arrendator att själv välja efterträdare finns inte, även om många arrendatorer tror sig ha en sådan rätt. I jordabalken finns det särskilda bestämmelser om överlåtelse av arrenderätten vid jordbruksarrende. Till vad herr Larsson nämner om arrendeavgifterna vill jag nämna att jordabalken bygger på principen att parterna fritt får bestämma arrendeavgiftens storlek liksom övriga villkor. Avtalsfriheten är dock inskränkt på så sätt att jordabalken öppnar möjlighet att i samband med förlängning av avtal få arrendeavgiften och övriga villkor prövade av arrendenämnd eller domstol. De enskilda fall som nämnts i interpellationen kan jag av självklara skäl inte gå in på. I fråga om den nämnda avtalsmallen vill jag framhålla att denna är ett förslag som är föremål för diskussion mellan domänverket och Föreningen Publika arrendatorer. Ett uttalande om denna avtalsmall skulle vara att ingripa i en pågående förhandling. Sammanfattningsvis vill jag framhålla att jordabalkens regler om jordbruksarrende och möjligheterna att få arrendevillkor prövade av arrendenämnd och domstol utgör ett tillräckligt skydd för arrendatorerna mot otillbörliga arrendevillkor. Jag finner det därför inte påkallat att vidta några åtgärder rörande avtalen med kronoarrendatorerna.

Herr talman! Jag vill gärna framföra ett tack för svaret på min interpellation till industriministern, under vilkens departement numera även domänverkets jordbruk har förts in. Tyvärr kan jag konstatera att svaret på mina frågor är tämligen enkelt och undvikande och visar föga villighet att verkligen ta upp de problem som är förenade med kronans utarrendering av jordbruk. Jag förstår att statsrådet inte i detalj kan gå in på olika avtalsexempel, men jag vill ändå till kammarens protokoll anföra ett par sådana. De avtalsexempel som jag åberopat i min interpellation visar en skrämmande brist på förståelse för betydelsen av att företagen genom kronans medverkan blir rationella och får en tidsenlig drift. Domänverket kan t.ex. säga till sina arrendatorer: Jovisst, bygg du nytt i ladugården eller uppför gärna en spannmålssilo, men efter 10—15 år skall du skänka detta till oss! — Finns det någon motsvarighet till detta någon annanstans? För att ta ett exempel från detta hus, herr statsråd, kan vi ju tänka oss att en riksdagsman gör en framställning till förvaltningskontoret om att få sätta in en TV-apparat i sitt arbetsrum. Det skulle vara rationellt, ty det skulle spara tid för honom, det skulle hjälpa honom att hålla sig å jour med politiken osv. Men svaret skulle då bli: Framställningen beviljas, under förutsättning att när mandatperioden upphör tillhör denna apparat riksdagen. Det är i princip detsamma, och jag undrar om det kan vara rimliga avtal. Herr talman!

Efter 10 år skall anläggningen ingå i arrendet, varvid den skall vara utan brister.” Sedan arrendatorn dels bekostat anläggningen, dels ställt den i bristfritt skick skall han få betala ett merarrende för sin anläggning. Är detta rim och reson, herr statsråd? Låt mig sedan anföra ett citat ur en skrivelse från domänverket angående tillbyggnad av en arbetarbostad: Domänverket konstaterar, att arbetet icke ingår i kronans byggnadsskyldighet.

Kan det anses rimligt att kronan efter 15 år tillskansar sig hela denna tillbyggnad gratis? Jag kan försäkra statsrådet att enligt vad som på senare tid blivit känt finns det många underligheter på kronans fastigheter — det finns exempel på att arrendatorn äger en gavel i huset, etc. — underligheter som påtvingats arrendatorerna genom att problemen måste lösas om driften skall kunna upprätthållas. Jag tror visst inte att domänverkets chefer är av ett speciellt argsint och mot bönder avogt inställt släkte. Det vare mig främmande. Nej, det är väl närmast så att ekonomiska medel överförs i andra investeringar, exempelvis i skogen, och därför saknas det möjligheter att göra nödvändiga investeringar i den jordförvaltning som de är satta att sköta. Men jag tror mig kunna påstå, med kunskap om den utredning i arrendefrågor som för ett par tre år sedan avslutade sitt arbete, att hade dessa förhållanden på domänverkets gårdar då varit litet mera allmänt kända så hade säkert en reaktion däremot synts i utredningens betänkande. Vad som är mest beklagligt är att dessa gamla konfiskationsavtal uppenbarligen avses bli tillämpade även efter den nyligen av riksdagen beslutade nya jordabalkens ikraftträdande. Domänverkets tidigare underligheter i arrendespörsmål har som bekant dock satt sina spår tidigare i lagstiftningen. Det finns ett utslag av högsta domstolen år 1948. Där hävdes en bestämmelse i ingånget avtal. Den domen avspeglas direkt i 8 kap. 278 nya jordabalken. Där heter det: ”Skulle tillämpningen av arrendevillkoren uppenbarligen strida mot god sed i arrendeförhållanden eller eljest vara otillbörlig får villkoret jämkas eller lämnas utan avseende.” Statsrådets uttalande om den av mig berörda avtalsmallen är felaktigt. Företrädare för Föreningen Publika arrendatorer har upplyst mig om att föreningen inte känner till någon förhandlingsvilja från domänverkets sida beträffande avtalsmallen. Då den presenterades för föreningen skedde det med en mycket kategorisk kommentar att den mallen skulle helt enkelt gälla. Till sist, jag vet att statsrådet har mycket arbete och, låt mig erkänna, ett stort och svårt arbete. Men jag tror att det är mycket angeläget, om tiden medgiver, att syna de här problemen på det praktiska sätt som jag vet att statsrådet Rune Johansson är mäktig. Det behövs uppenbarligen mer än väl. Skall sådana avtal kunna tillämpas har den nya lagens stolta målsättning att ge en viss frihet i avtalen blivit grovt missbrukad av den starkare parten.
Herr talman! Jag har inte för avsikt att gå in på de enskilda fallen. När herr Larsson i Staffanstorp säger att mitt uttalande om avtalsmallen är felaktigt, så är det väl ändå litet djärvt. Vi är överens om att här föreligger en avtalsmall som är presenterad av domänverket och att man från föreningens sida har begärt att få diskutera den, och såvitt jag vet har detta inte avvisats. Jag kommer att medverka till att den diskussionen föres. Så långt kan jag gå. Jag anser nämligen att det är det som nu är nödvändigt. Så får man se hur kronoarrendatorerna kommer att behandlas sedan de nu innefattas i jordabalken. Jag förutsätter också att man inom Föreningen Publika arrendatorer är kapabel att föra fram sina önskemål. Skulle de anse att man inte får den möjligheten, är jag beredd att också ta ett samtal med dem.
Herr talman! Jag vill gärna säga tack till statsrådet för det sista uttalandet. Den avslutning som jag gjorde på mitt förra anförande var också en appellering till just det praktiska hanterandet och sunda förståndet. Annars kan jag upplysa statsrådet ytterligare om att jag har talat med ordföranden i föreningen och att jag här har uppgift om att man svarade så här: Om inte arrendatorerna accepterar att investera som hittills, skulle det icke bli någon investering, eftersom domänverket föredrar att investera i skogen, där investeringarna kan ge en internränta på 15 å 25 procent. Det är alltså uppgifter som jag har fått. Jag bara refererar till dem. Det var alltså det besked som lämnades beträffande denna avtalsmall. Jag hoppas och tror ändå, herr talman, att den lagstiftning som vi nyligen har beslutat här i riksdagen med större avtalsfrihet för parterna inte skall leda dithän att vi snart måste åstadkomma en ny lagstiftning igen, därför att parterna missbrukar den. Själva andan i lagstiftningen är ju att man skall förhandla som likaberättigade parter. Men om en arrendator måste investera för att kunna driva ett rationellt jordbruk skall kronan hjälpa till med investeringarna och inte bara säga: Nu skall du investera och om 10—15 år skall du skänka kronan detta. — Det kan inte vara riktigt att placera arrendatorerna i en sådan klämma.
Herr talman! Jag är inte beredd att döma innan jag har hört båda

Herr talman! Herr Lorentzon har frågat inrikesministern vilka slutsatser han anser bör dras av vissa exempel på bristande information till de anställda rörande väsentliga förändringar i företagens verksamhet. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Det är för mig en självklar utgångspunkt att de anställda bör få information om, men också kunna utöva inflytande över, frågor rörande såväl olika arbetsplatsproblem som företagets förhållande i stort. Genom de fackliga organisationernas insatser har också en utveckling skett som inneburit en ökad informationsoch samrådsskyldighet från företagsledningens sida. Det nu gällande företagsnämndsavtalet fastslår således principen att information och samråd skall ske i företagsnämnden före beslut i frågor som är väsentliga för företaget och de anställda. En tidig och öppen information kan naturligtvis i vissa lägen vara vansklig att ge med hänsyn till möjligheterna att genomföra exempelvis pågående förhandlingar eller andra planerade men ej beslutade förändringar. En sådan information kan lätt få verkningar som varken gagnar företagets eller de anställdas intresse. Det bör dock enligt min mening vara möjligt att fortlöpande informera företagsnämnden eller dess arbetsutskott om företagsledningens planer och dispositioner. Härigenom kan löntagarna genom sina representanter i dessa organ på ett tidigt stadium framföra sina synpunkter i olika frågor, även om inte alla anställda eller allmänheten samtidigt kan bli informerade. Jag är medveten om att man inte i alla företag i praktiken lever upp till dessa krav. Det bör dock i första hand ankomma på de anställda själva och deras fackliga organisationer att påtala fall där gällande avtalsbestämmelser åsidosätts. Det måste också fortsättningsvis liksom hittills vara de fackliga organisationernas uppgift att tillvarata de anställdas intressen och krav såväl när det gäller informationsoch inflytandefrågor som när det gäller anställningsförmåner och andra arbetsvillkor. Statsmakterna måste dock vidta åtgärder som underlättar för löntagarnas organisationer att fullgöra denna uppgift. I detta syfte har nyligen en utredning tillsatts rörande arbetsfredslagstiftningen. Man torde kunna vänta sig att utredningen lägger fram förslag som bl.a. vidgar möjligheterna för de fackliga organisationerna att förhandlingsvägen öka medlemmarnas inflytande över olika arbetsplatsfrågor. Inom kort kommer vidare en departementspromemoria att framläggas med förslag om lagfäst rätt för de anställda att bli representerade i styrelserna för vissa företag. Härigenom får de anställda ytterligare en möjlighet till insyn i och påverkan av de centrala frågorna i företaget. Styrelserepresentationen bör också ge en ny möjlighet för de anställda att verka för en ökad informationsgivning och samråd i företaget i övrigt. Den s.k. samarbetsutredningen har tidigare lagt fram förslag om ett nytt informationssystem innebärande bl.a. skyldighet för företagen att lämna uppgifter rörande den förväntade och planerade utvecklingen under en femårsperiod framåt i olika väsentliga avseenden. Även om detta system i första hand är avsett att förstärka kontakterna och samarbetet mellan företagen och de lokala och regionala samhällsorganen, förutsätter jag att materialet behandlas i företagsnämnden innan det lämnas till myndigheterna. Systemet bör således som jag ser det kunna fylla även en viktig intern funktion i företagen som ett underlag för information och samråd mellan ledningen och de anställda rörande företagets framtidsplanering. Regeringen avser att till höstriksdagen lägga fram förslag i frågan. De här berörda åtgärderna bör, sammantagna, på ett verksamt sätt kunna medverka till att de anställdas berättigade krav på tidig information rörande väsentliga förändringar i företagens verksamhet tillgodoses.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min interpellation. Man kan gå rätt långt tillbaka i riksdagens protokoll och där finna motioner, interpellationer och enkla frågor som har gällt den otillfredsställande ordningen beträffande varsel om driftsinskränkningar, företagsnedläggningar eller andra förändringar som har den största betydelse för de anställda. Ständigt kommer nya händelser som röjer att brister fortfarande råder då det gäller informationen till de anställda om väsentliga förändringar i företagens verksamhet. Industriministerns svar i dag är till sin tyngdpunkt hänvisningar till vad som möjligen skall komma att hända senare — i en framtid alltså — och inte någonting om vad som konkret har vidtagits. Hur kan detta komma sig? De frågor det här gäller har ändå varit aktuella under många år. Jag har tidigare haft tillfälle att diskutera dessa frågor med statsrådet Rune Johansson som 1967, då i egenskap av inrikesminister, besvarade en interpellation gällande samma företag och delvis samma frågeställning som den som gäller i dag. Då skrev vi 1967 — nu 1972. Det är snart fem år sedan dess och i stort sett har allt blivit vid det gamla. Arbetarna är i dag lika rättslösa som då. Tillåt mig därför, herr talman, att något kortfattat teckna bakgrunden till min interpellation. Frågan gäller timade händelser vid företaget Hägglund & Söner i Örnsköldsvik nu senast vintern 1971, i viss utsträckning en parallell till vad som hände sommaren 1967. Vid båda dessa tillfällen var regeringen, såväl som huset Wallenberg, direkt engagerade. Sommaren 1967 försålde Hägglund & Söner delar av företaget till ASEA. Det skedde den gången bakom regeringens rygg. Nu senast 1971 försåldes hela företaget Hägglund & Söner till ASEA, denna gång med regeringens goda minne och medverkan. De anställda ställdes vid båda Nr 68 tillfällena helt åt sidan — de varken varslades eller informerades. Torsdagen den Då Hägglundaffären behandlades i riksdagen vid interpellationsde 27 april 1972 irritation. Framför allt gällde detta ASEA-direktören Curt Nicolins Ang. information uppträdande, denne som skött affären för Wallenbergkoncernen och som till de anställda vid gått bakom ryggen på inrikesministern och regeringen. företagsöverlåtelser m.m. Finansminister Gunnar Sträng uttalade sig på Norrlandsmässan i Luleå samma år med skärpa om herr Curt Nicolins roll i sammanhanget. Till saken hör nämligen att Hägglund & Söner då erhållit stora pengar från samhället genom regeringen och mot uttryckligt löfte att inga transaktioner skulle ske utan regeringens vetskap och godkännande. Ändå försåldes delar av företaget till Wallenbergkoncernen — bakom regeringens rygg. De anställda var då lika okunniga om vad som skedde som regeringen. De ställdes inför fullbordat faktum. Då försäljningen var klar meddelades det att omkring 800 anställda skulle avskedas. Det var 1967. Hela denna affär kom som en chock för de anställda — de hade ju inte alls blivit informerade. Att det hela skedde under de anställdas semester gjorde naturligtvis inte saken bättre. Försäljningen den gången av delar av företaget Hägglund & Söner kunde med fullt fog betraktas som en skandal. Men åren går, och vi skriver den 29 december 1971 då de 2 000 anställda vid Hägglundföretaget genom tidiga TT-nyheter och morgontidningar får chockmeddelandet att ASEA-koncernen nu har köpt hela företaget där de var anställda. Självklart blir de obehagligt överraskade. De var ju inte informerade. ”Vi har inte blivit tillfrågade! ” Affärstransaktionen hade skett utan att de anställda haft den minsta vetskap om den. Vad som har hänt kan väl betraktas som modern slavhandel. Arbetsköpare kan i dag sälja 2 000 anställda till en annan arbetsköpare utan att höra deras mening eller ens lämna information. Människorna det här gäller har inget som helst inflytande över sitt arbete, sin anställning eller sin egen framtid. De får sälja sin egen arbetskraft och ibland går de över till en annan företagare utan att de har en aning om vem som köpt deras arbetskraft. Denna gång var dock regeringen inte endast informerad. Affärstransaktionen skedde med regeringens goda minne och tillstyrkande. Förhandlaren för Wallenbergkoncernen var även denna gång Curt Nicolin. Vad jag här har nämnt är endast två exempel. De gäller samma företag. Regeringen har vid båda dessa tillfällen varit engagerad. Med detta som bakgrund kan jag givetvis inte vara helt nöjd med det svar som industriministern givit här i dag. Det är i stort sett endast hänvisningar till vad som möjligen kan hända i en framtid. Överenskommelser ock utfästelser hjälper knappast. Måste inte frågan ställas om skärpta lagstadgade regler? Jag hänvisar till vid den senaste LO-kongressen återigen gjorda uttalanden i dessa frågor. Industriministerns svar tar även upp företagsdemokratiska frågor. En del av dessa, som berör de statliga företagen, behandlades vid gårdagens 61 plenum, och jag skall därför inte ta upp dem i denna debatt. Kärnfrågan är ändå makt åt de anställda och avskaffande av systemet § 32. Det ges senare tillfälle att återkomma till denna fråga; statsrådet ställer kommande regeringsförslag i utsikt. Dessa förslag, vilkas innehåll antyddes i statsrådets svar, anser jag därför inte att jag bör gå in på just nu. Dock vill jag göra några kommentarer i detta sammanhang. Fortfarande upprätthåller arbetsköparna sitt envälde i kraft av § 32 och klasslagar i övrigt. På arbetsplatserna råder arbetsköparnas oinskränkta makt. De anställda kan avskedas utan motivering. De hetsas att höja ett tidigare högt arbetstempo, med ökade fysiska och psykiska sjukdomar som följd. De många olycksfallen, även med dödlig utgång, är ofta resultat av hetsen på arbetsplatserna. Arbetsmiljön försämras. Det heligaste för kapitalisterna är profiten. Det synes som om maskinerna är värdefullare än människorna. Inte ens information om de anställdas närmaste framtid då det gäller anställningen — vilket min interpellation gäller — anser företagen att det finns anledning att kosta på sig. Opinionen ute på arbetsplatserna, de livliga diskussionerna och de senaste årens strejkrörelser gav till resultat en utredning om demokratin på arbetsplatserna. Men typiskt i detta sammanhang är att vänsterpartiet kommunisterna, som konsekvent har kämpat mot § 32 och klasslagarna, som enda politiska parti inte fick plats i den utredningen. Att tillsätta en och annan representant för de anställda i företagens styrelser kommer inte att ändra på rådande maktförhållanden. Redan alla statsrådssvar — sammantagna — på interpellationer under år som har gått om alla dessa fall av bristande information och givna utfästelser i det förgångna borde ha räckt till för att vi i dag skulle haft ett bättre sakernas tillstånd. Jag vågar inte vara optimistisk om de utfästelser som ges i dag. De anställda måste nog se till att genom sin egen kamp sörja för att deras krav på anställningstrygghet och löntagarmakt blir tillgodosedda. Industriministern slutar sitt svar med att hänvisa till signalerade åtgärder. De bör, säger han, ”sammantagna, på ett verksamt sätt kunna medverka till att de anställdas berättigade krav på tidig information rörande väsentliga förändringar i företagens verksamhet tillgodoses”. Men statsrådet måste ändå förstå mig, då jag säger att jag inte hyser någon större optimism. Erfarenheterna på det här området är nämligen talande nog. Men, herr talman, man får väl invänta de regeringsförslag som enligt statsrådet Johansson kommer att föreläggas riksdagen i höst.

Herr talman! Herr Lorentzon och jag är väl överens på en punkt, nämligen att det är angeläget med ökad information, att det är angeläget att de anställda får möjlighet att påverka sin egen situation i de företag där de arbetar och att de har ett intresse av det. Detta visas inte minst av att såväl LO som TCO vid sina kongresser under fjolåret har begärt att man nu skall se till att det blir representation i företagens styrelser. LO och TCO har tagit upp förhandlingar som inte ledde till resultat, och därför har de nu begärt att en lagstiftning skall komma till stånd. Om herr Lorentzon tvivlar på att detta ger något resultat, så får det ju stå för hans egen räkning. Frågan om representation, industriell demo Nr 68 krati, har diskuterats i vårt land sedan åtskilliga årtionden tillbaka, men Torsdagen den det är först nu som de stora fackliga organisationerna anser sig mogna att 27 april 1972 begära en lösning av denna stora fråga. Och det må vara mig tillåtet att tro mera på LO och TCO i det här avseendet än på herr Lorentzon. Jag tillmäter alltså detta en utomordentlig betydelse för framtiden. till de anställda vid Nu säger herr Lorentzon att mitt svar siktar mera på vad som kommer företagsöverlåtelser mm. i framtiden. Ja, herr Lorentzon, det är ju ändå så i den värld som vi lever i, att vi i mycket hög grad måste lära av erfarenheten. Att upplevelser av det slag som vi mötte 1967 innebär en forcering av lösningen på en del av de problem som vi står inför är alldeles uppenbart. Vi lät naturligtvis inte händelserna kring den affären bara gå förbi. Omedelbart ändrades författningen beträffande lokaliseringslån och kreditgarantilån så att departementet eller dess verkställande organ, arbetsmarknadsstyrelsen och kommerskollegium, fick en med bankerna likvärdig möjlighet till insyn i företagens bokföring. Detta skrivs numera in som en av de klausuler som det företag som får kreditgarantilån eller lokaliseringslån är skyldigt att finna sig i, just för att om möjligt undvika vad vi fick uppleva 1967. Sedan är det väl också klart att innan vi vidtar åtgärder beträffande informationsverksamheten, insynen, styrelserepresentationen osv., så vill vi utreda detta, och vi vill göra det i samverkan med de fackliga organisationerna. Det tar sin tid. Jag begär inte att herr Lorentzon skall stiga upp och tacka för att vi nu äntligen är på väg att lyckas lösa dessa frågor — jag bara konstaterar att vi är på väg att söka åstadkomma en lösning, även om det dröjer några månader till. Vi kommer ju i dessa dagar att bl.a. publicera förslag om styrelserepresentation. Det är klart att det skulle vara frestande, herr talman, att gå tillbaka till händelserna 1967. Vi brukar inte gärna diskutera de enskilda fallen, men jag har möjlighet att ur publikationer och ur riksdagens protokoll återge en del som berör den affär som herr Lorentzon talade om. Jag har — inte minst i en artikel i tidskriften Fackföreningsrörelsen i början av 1968 — varit mycket kritisk mot företaget och framför allt mot den bank som skötte dess affärer. Jag skrev i artikeln: ”I fallet Hägglund & Söner fördes förhandlingar med tredje part utan att inrikesdepartementet, som hade ärendet under utredning, blev informerat. Detta strider mot god förhandlingssed. Men det omöjliggör också att frågan får en så allsidig och förutsättningslös handläggning som är nödvändig för att bästa lösningen skall kunna finnas.” Jag citerar detta därför att vi har uttalat vårt kritiska omdöme om hur saken har skötts från företagets och bankens sida. Men det finns ingen anledning att gå omkring och ondgöra sig över detta nu. Det har visat sig att den affär som då gjordes innebar en stabilisering i verksamheten uppe i Örnsköldsvik och Mellansel för de delar som var kvar av AB Hägglund & Söner. Herr Lorentzon nämnde här i diskussionen Wallenbergs och direktören Curt Nicolin, och då tycker jag mig också ha skyldighet att säga följande om handläggningen av Hägglundsaffären.

Företaget och banken underrättade inte inrikesdepartementet om att man också förhandlade med ASEA, och inte heller underrättades direktör Nicolin om att man förhandlade med inrikesdepartementet. Jag anser det vara korrekt att redovisa det. Om herr Lorentzon inte har känt till detta förhållande, är det självfallet ursäktligt att herr Lorentzon på nytt framför sin kritik, men vad jag nu sagt är fakta. Denna gången är regeringen underrättad, sade herr Lorentzon, och transaktionen sker med regeringens goda minne. Det stämmer. Vi fick under hand kännedom om de förhandlingar som pågick. Och att vi var intresserade av förhandlingarna är ju en självklarhet, eftersom frågan berör sysselsättningen för åtskilliga människor. Men låt mig återvända till den artikel i tidningen Fackföreningsrörelsen som jag tidigare har citerat ur. Där hade jag också tillfälle att skriva följande: ”Omställningar inom näringslivet i form av produktionsförändringar, sammanslagningar och företagsnedläggelser är en följd av den tekniska och samhällsekonomiska utvecklingen. På längre sikt är de en förutsättning för full sysselsättning och fortsatt framstegstakt. Alla är i princip eniga om nödvändigheten av dessa fortgående omställningar. Denna enighet är en stor tillgång som många andra länder inte har förmånen av. Desto angelägnare är det att vi slår vakt om denna positiva inställning. Den anställdes oro för sin trygghet och sina arbetsmöjligheter måste mötas med en trygghetsskapande politik från samhällets sida. En första förutsättning är att dessa frågor blir föremål för ett förtroendefullt samarbete och att företagen i god tid lämnar riktig och fullständig information.

Båda företagen konkurrerar ute på världsmarknaden och har en betydande andel i försäljningen av just dessa produkter. Att de då försöker samordna sina ansträngningar för att därmed skapa ett bättre konkurrensmässigt utgångsläge anser jag vara helt riktigt. Det bör också kännas tryggare för de anställda att ha en kraftfull organisation bakom sig med möjligheter att följa den tekniska utvecklingen, att acceptera den och inlemma den i sin företagsverksamhet, samtidigt som man har en utbyggd marknadsorganisation. När vi blev tillfrågade om en eventuell samordning mellan dessa två företag, var det också ganska rimligt att vi frågade om man var beredd att så långt möjligt ge garantier för en tryggad anställning för dem som är sysselsatta i Örnsköldsvik och Mellansel, och på den frågan svarade man ja. Jag kan också försäkra, att om man från dessa företag hade erbjudit staten att medverka eller samverka i denna företagsbildning, så skulle vi ha gått in i en diskussion härom. Men vi hade ingen anledning att tränga oss på. Sedd från ren struktursynpunkt och företagssynpunkt tror jag åtgärden är riktig; så har också regeringen bedömt det.

Det betyder inte att jag misstänker någon för att gå ut och berätta om sådana här känsliga frågor.

Här ställer man då anspråk på ett förtroende för dem man sätter in i dessa styrelser. Om regeringen eller ledamöter av regeringen blir tillfrågade i en sådan här situation, innebär det naturligtvis i och för sig ett stort ansvar. Man försöker då ta hänsyn till vad som för de anställda, för kommunerna och för landstinget kan vara av värde och göra sin bedömning med utgångspunkt i det. Det är det vi har gjort. Jag hoppas och tror att de månader som gått sedan interpellationen väcktes — jag får be herr Lorentzon om ursäkt för att jag inte haft tillfälle att svara tidigare; herr Lorentzon har varit hygglig att inte anmärka på det — visat att stabiliteten i företagsverksamheten, orderingången, m.m. är minst lika stor efter som före fusionen. Jag för min del kan inte se annat än att såväl de anställda som kommunen är att gratulera till den sammanslagning som skedde. Jag tror att den innebär fullgoda garantier för en stabil verksamhet så långt man nu kan se framöver.

Från den utgångspunkten skulle vi då inte behöva någon längre debatt här i dag, utan vi skulle bara ha att invänta det förslag som kommer från regeringen och som enligt industriministern är att vänta i höst. Men dessa frågor har i mycket stor utsträckning aktualiserats av arbetarna, framför allt på senare tid. Det har förts livliga diskussioner på arbetsplatserna, och det har förekommit spontana strejker därför att man varit missnöjd med de rådande förhållandena. Detta har också gjort att fackföreningsrörelsen nu ställer dessa frågor i förgrunden på ett helt annat sätt än tidigare. Jag anser inte att det är övermaga av oss att ta upp dessa frågor; vänsterpartiet kommunisterna har i många år i riksdagen kämpat för dessa krav. Det är i och för sig tacknämligt att vi från regeringen kommer att få förslag, som kommer att ligga på riksdagens bord i höst, men med den bakgrund vi har är jag inte alltför optimistisk förrän jag har sett hur dessa förslag kommer att se ut. Vi förde i denna kammare en debatt den 16 december i fjol. Jag hade ställt en enkel fråga till inrikesminister Holmqvist, och den gällde förhållandena vid Facit och den bristande informationen vid detta företag. Det är bekant för alla i denna kammare vilka svårigheter som där rådde för de anställda: avskedanden, hot om avskedanden och annat. Inrikesministern svarade då bl.a. att frågor om information o. d. är ”frågor som kommer att aktualiseras i annan ordning. Regeringen har för avsikt att ta initiativ. Det har signalerats i åtskilliga sammanhang att vi när det gäller de anställdas inflytande inte är tillfreds med den ordning som gäller i dag.” Där slutar jag citatet från den debatten. Det är i stort sett samma svar som industriministern ger mig i dag. När vi förde den debatten den 16 december — tio dagar före den sensationella försäljningen av Hägglund & Söner till ASEA — visste inrikesministern självfallet om att den försäljningen skulle ske. Jag menar inte att han skulle ha avslöjat det i den debatten, men det svar han gav mig då ter sig naturligtvis litet underligt när man vet att han kände till det förhållandet. Jag vill sedan ta upp frågan om produktionen i Örnsköldsvik, tryggheten för de anställda osv. Industriministern har anfört att ordertillgången där nu är stor och att — om jag tolkade honom rätt — det skulle råda säkrare arbetsförhållanden nu än tidigare. Efter vad man har sett i tidningarna på senare tid måste ASEA och Wallenbergkoncernen i det här fallet kunna klara sysselsättningen där uppe — med tanke på det som hänt när det gäller AGV i Gävle, ASJ i Linköping och de statsbeställningar som tydligen är för handen. Det är möjligt att ett större företag som ASEA och Wallenbergkoncernen kan klara sysselsättningen bättre än Hägglund & Söner kunde göra i synnerhet som man kan påräkna statsmakternas stöd med beställningar. Jag hade gärna velat ställa en fråga till industriministern, men han förekom mig när han nämnde att det inte — om jag förstod honom rätt — hade varit tal om att Statsföretag skulle kunna gå in som delägare i Hägglund & Söner eller köpa företaget. På ett fackföreningsmöte i Örnsköldsvik meddelade ordföranden i fackföreningen att Statsföretag AB fått erbjudande att köpa Hägglund & Söner, men inte accepterat det. Detta finns också intaget i protokollet från fackföreningsmötet. Jag vet inte vad som är sanning i det här fallet. I den debatt som fördes 1967 — när Wallenbergkoncernen köpte delar av Hägglund & Söner — framskymtade, att regeringen den gången var intresserad av att staten skulle gå in som delägare i Hägglund & Söner, men att företaget inte var intresserat. Vidare var det mycket intressant att höra — vilket var en nyhet för mig — att Hägglund & Söner förde förhandlingar med regeringen å ena sidan och med Wallenbergkoncernen å andra sidan, utan att någon av dessa hade en aning om att förhandlingarna ägde rum parallellt. Det kanske bättre förklarar händelseförloppet.
Herr talman! Jag bestrider inte att vpk vid åtskilliga tillfällen fört fram frågan om de anställdas inflytande och möjligheter till medverkan i företagen. Men jag upprepar vad jag sade tidigare, att det var först i fjol som LO-kongressen, liksom TCO-kongressen, var beredd att aktualisera frågan. Jag tror inte att jag avslöjar någon hemlighet om jag säger att vi från regeringens sida 1967, då jag som inrikesminister hade tillfälle att deltaga i regeringens arbete, tillfrågade LO under hand om man hade ett intresse av att en lagstiftning kom till stånd. Men LO ansåg då inte tiden vara mogen. När det gäller dessa frågor kommer ansvaret att bli utomordentligt stort på den fackliga sidan. De anställdas representanter skall inte bara sitta som lyssnare utan skall gå in och aktivt deltaga i företagsstyrelsernas arbete för att befrämja utvecklingen i företagen, vilket naturligtvis också indirekt är ett skydd för deras egen anställningstrygghet och för utvecklingsmöjligheterna i företagen. Det är då ganska rimligt att efterhöra vilken uppfattning man har i de fackliga kretsarna, innan beslut fattas i en så utomordentligt viktig fråga. Jag vill säga till herr Lorentzon att inrikesminister Holmqvist naturligtvis var utomordentligt försiktig i sina uttalanden, när han vid jultiden gjorde bedömningar av möjligheterna till insyn och information. Ett förslag var då under arbete. Det har nu gått några månader. Det föreligger en promemoria beträffande styrelserepresentation, och det pågår arbete med själva informationsverksamheten. Jag har stor förståelse för om herr Lorentzon säger att han vill se resultat; också jag anser att det är resultatet som skall få tala. Till sist, herr talman, åberopar herr Lorentzon ett uttalande av en ordförande för fackföreningen där uppe om kontakter som skulle ha förevarit. Jag känner inte till om det har förekommit några kontakter med Statsföretag.

Vi erbjöd därför vid direkta förhandlingar med företagsledningen ett samarbete i form av samgående.” Förslaget avvisades. Vid kontakt med företaget har jag sagt att om man har ett intresse av att återuppta den diskussion som vi förde 1964 är vi beredda att föra den. Det kan vara ur detta uttalande som fackföreningsordförandens resonemang om ett erbjudande emanerar. Men vad jag förde fram var ett uttalande om en öppenhet för diskussion. Vi tvingar oss inte på företag, och företaget har nu löst frågan på ett annat sätt.
Herr talman! Industriministern säger att LO och TCO först i fjol blev intresserade av en lagstiftning. Det beror väl mycket på det faktum att det blev omfattande debatter ute på arbetsplatserna och att strejkaktionerna spred sig som en löpeld över landet. Det medförde att framför allt LO såg sig tvingad att kräva lagstiftning, när SAF inte var villig att följa de vägar som LO tänkte staka ut. Jag tror att detta bör ligga i botten om man skall värdera frågorna på ett riktigt sätt. Jag är naturligtvis tillfredsställd med att industriministern ger vänsterpartiet kommunisterna det erkännandet, att vi under många år varit det enda parti i riksdagen som kämpat för arbetsplatsernas folk, för demokrati, medbestämmanderätt etc.

Den metoden tillämpas i vissa företag här i landet, men inte märker man någon optimism bland de anställda i de företagen därför att de har fått möjlighet att skicka en representant från fackföreningen till styrelsesammanträdena. Något större mått av information eller inflytande har man inte märkt. I Västtyskland, där systemet har praktiserats sedan en lång tid tillbaka, anser de anställda enligt uppgifter i tidningarna att dessa representanter i bästa fall sitter där endast som gisslan. Jag skall inte förlänga den här debatten. Jag vill sluta med att säga vad jag tidigare har anfört här, nämligen att jag väntar på att få se de förslag som regeringen kommer att lägga fram i höst. De skall bli mycket intressanta.
Herr talman! Jag tror det är riktigt att nu avvakta de förslag som kommer och som vi har aviserat. Vi får säkerligen tillfälle att då diskutera styrelserepresentationen. Jag tyckte nog att herr Lorentzon läste ut litet mer av mitt uttalande än vad det faktiskt innehöll. Jag sade att det är riktigt — det finns ingen anledning att bestrida fakta — att vpk har motionerat om och diskuterat frågan om arbetsplatsdemokrati. Men när herr Lorentzon säger att kommunisterna har varit de enda som gjort det vill jag bara stillsamt påpeka att det var under den Brantingska regeringen — 1920, tror jag — som man först tog upp frågan och föranstaltade om utredning. Jag vill också säga att i den dåvarande riksdagen motionerade socialdemokratiska riksdagsmän år 1924 om representation i styrelserna för de anställda, vilket då avslogs. Man kan säga att det har tagit lång tid. Jag skall inte gå in på allt vad som har hänt under mellantiden, men det som är viktigast ur min synpunkt är att detta sker i samarbete med den fackliga rörelsen — den fackliga rörelse, som 1967 var tveksam, om man då var mogen för att medverka till en representation för de anställda direkt i företagens styrelse. Vad jag tror ligger bakom att man nu känner sig mera säker är att man först har utvecklat en företagsdemokratisk organisation, företagsnämnder osv. Det är inte färdigt på långt när, men det är under utveckling, och då kommer som ett naturligt komplement i detta sammanhang styrelserepresentationen. Men, som sagt, vi får tillfälle att diskutera det grundligare så småningom.
Herr talman! Bara några ord till det sista som industriministern nämnde. Jag är helt på det klara med att arbetarrörelsen i sin ungdom, när den hade en fåtalig representation i det svenska parlamentet, redan i starten ställde de här frågorna vi i dag diskuterar i förgrunden. Vänsterpartiet kommunisterna fanns ju inte då, men det som vårt parti har gjort ställer jag mot vad det socialdemokratiska partiet har gjort under den tid som det har suttit i regeringsställning. Det är mycket få initiativ, herr industriministern, som man har tagit under de åren — och det är ändå 40 år.

Herr talman! Herr Israelsson har frågat mig om jag har någon plan för krigsmaterielindustrins omställning till produktion för civila ändamål. Anskaffning av modernt materiel för vårt försvar är av stor betydelse för att försvaret skall kunna fylla sin fredsbevarande uppgift och bidra till att upprätthålla förtroendet och respekten för vår neutralitetspolitik. 1968 års försvarsbeslut innebar — liksom tidigare försvarsbeslut — att en stor del av försvarsutgifterna avsattes för anskaffning av modernt materiel för att bibehålla vår militära styrka. För fyraårsperioden 1968-1972 beräknades utrymmet för materielanskaffning efter omräkning till löpande priser och med beaktande av vissa ramjämkningar uppgå till drygt 8 miljarder kronor. Utgifterna för materielanskaffning under perioden kommer i stort sett att överensstämma med vad som förutsatts i 1968 års försvarsbeslut. Regeringen har i propositionen 1972:75 framlagt förslag angående försvarets fortsatta inriktning För nästa femårsperiod är planeringen inriktad på att avsätta omkring 11 miljarder kronor för materielanskaffning och forskning. En förutsättning för att detta skall vara möjligt är dock att väsentliga rationaliseringar och besparingar kan åstadkommas på andra områden inom försvaret. Trots att materielanslagen i fortsättningen väntas bli ungefär lika stora som hittills kan dock — bl.a. genom kostnadsökningar — vissa branscher få vidkännas volymmässigt sett minskade försvarsbeställningar i förhållande till tidigare. De arbetstagare som eventuellt kan komma att beröras av detta utgör mindre än en halv procent av de industrisysselsatta. En sådan totalt sett liten förändring bör kunna kompenseras genom att berörda företag ökar sin civila produktion. Man kan emellertid inte bortse ifrån att vissa företag och orter kan komma att vidkännas omställningsproblem. Det ankommer i första hand på vederbörande företag att vidta de förändringar i produktionen som är erforderliga för att trygga sysselsättningen vid företaget. Industridepartementet följer dock — tillsammans med övriga berörda departement — utvecklingen och överväger för närvarande vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att underlätta de omställningar som det kommande försvarsbeslutet eventuellt kan medföra.

Herr talman!

Det står väl ganska klart att det nya försvarsbeslutet för budgetåren 1972 77, bl.a. genom kostnadsökningar, kommer att leda till volymmässigt minskade försvarsmaterielbeställningar, vilket ju också framgår av interpellationssvaret. Det ligger även nära till hands att antaga att minskningen kommer att rikta sig särskilt mot tung konventionell materiel och kanske i mindre utsträckning mot mera avancerad utrustning. En sådan inriktning av minskningen i fråga om försvarsbeställningar kommer att slå hårt mot t.ex. Bofors tillverkningar. Det kan också betyda att Karlskoga på ett markant sätt kommer in i bilden då det gäller behov av omställning till civil produktion. Bofors har redan betydande svårigheter med sysselsättningen. Omkring 40 procent av företagets produktion avser krigsmateriel. Någon medveten inriktning att ställa om denna sektor till civil produktion kan knappast spåras. Huvudinriktningen tycks i stället vara att söka utverka exportlicenser för krigsmateriel och den vägen skapa sysselsättning. Riktlinjerna vid bedömning av exportlicenser togs ju av riksdagen i höstas, och det ankommer på regeringen att tillämpa dessa. Vid ett givet världsläge är det väl knappast varken möjligt eller lämpligt att regeringen av sysselsättningspolitiska skäl gör en liberalare bedömning i fråga om exportlicenser. Redan förhandenvarande svårigheter har lett till att Bofors infört korttidsarbete och varsel om avskedande av 130 arbetare. Dessutom har man ansett sig vara tvungen att varsla om friställande av 300 tjänstemän. I en regeringspartiet närstående tidning den 22 april i år sägs det att ett totalstopp för krigsmaterielexport skulle för Bofors AB innebära att 4 000 anställda måste avskedas. Det torde stå helt klart att en sådan utveckling är mycket allvarlig för en ort som Karlskoga med ett näringsliv som totalt domineras av ett enda stort företag med krigsmaterielproduktion som ett väsentligt inslag. Till råga på dessa förhållanden kom också den förestående nedläggningen av SMT:s verkstad på orten med ett 40-tal anställda. Det beskedet kom alltså när det i stället är livsviktigt att få dit nya industrier som något kan differentiera ortens näringsliv.

Kvar står då vad samhället — i första hand regeringen — kan göra för att medverka till en omställning för civil produktion av krigsmaterielindustrin på de orter där arbetslöshet hotar eller redan är ett faktum. I interpellationssvaret sägs att departementen för närvarande överväger vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att underlätta en dylik omställning till civil produktion. För Bofors del och indirekt för Karlskoga kommuns del är det Nr 68 nödvändigt att den uppkomna situationen verkligen allvarligt överväges. Torsdagen den Från såväl kommunens som landstingets sida har gjorts betydande 27 april 1972 satsningar utgående från att orten skall utvecklas enligt uppgjorda långtidsplaner. Det förefaller då orimligt och samhällsekonomiskt inte Ang. planering försvarbart att orten förvandlas till en avfolkningsort till följd av för civil produktion utvecklingen inom en krigsmaterielindustri för vars utveckling staten av du krigsmaterielindustrin flera skäl måste ta ansvar. Inför situationen att kommunalskatten skall vara oförändrad kommer svårigheterna ytterligare att öka för den ifrågavarande kommunen. Fru talman! Jag vill slutligen fråga industriministern om departementet överväger några konkreta planer i vad gäller en krigsmaterielindustri som redan har hamnat i allvarliga svårigheter.

Fru talman! I interpellationssvaret sägs bl.a.: ”Man kan emellertid inte bortse ifrån att vissa företag och orter kan komma att vidkännas omställningsproblem.” Jag begärde ordet för att tala om att Karlskoga tillhör just de orter som kommer att vidkännas omställningsproblem. Som påpekats har man redan drabbats av sysselsättningsproblem. BI. a. har anställningsstoppet i Bofors gjort att de anställdas antal bara där har minskat med omkring 500 människor. För närvarande pågår en stor rationalisering. Man har anställt en konsultfirma som sysslar med ekonomisk företagsledning, och det är den som har kommit med förslag om inskränkningar av bl.a. 300 tjänstemän. Det har ingenting med licensgivningen att göra, utan den rationaliseringen skulle — om det hade varit riktigt — ha genomförts för länge sedan. Det är bara synd att den infaller under en period då det är så svårt att suga upp den här arbetskraften. Rationaliseringsexperterna kommer inte att stanna här. Även Nobelgruppen står i tur, och konsultfirmans arbete med rationaliseringar är långt ifrån färdigt. Till bilden hör också det varsel som har utfärdats till arbetsstyrkan på verkstadsgolvet. I ett samhälle som Karlskoga, som domineras helt av en enda stor industri, är det naturligt att oron växer och en känsla av otrygghet sprider sig när man ser vad som nu sker. Man ställer sig frågan: Vad kommer att hända i framtiden? Här är det ju fråga om friställningar av en storleksordning som vi på det lokala planet inte kan klara av, utan här måste till andra resurser. Vid samtal som jag haft med industriministern då han var på besök i Karlskoga och även senare, liksom vid samtal med andra regeringsledamöter, har jag bibringats den uppfattningen att Karlskoga skulle erhålla allt det stöd som går att få inom ramen för den näringsoch lokaliseringspolitik som riksdagen har fastslagit. Det skulle med andra ord innebära att industrier som vill lokalisera sig till Karlskoga skulle kunna räkna med en välvillig behandling vid ansökan om lokaliseringslån och 7 även på annat sätt erhålla erforderligt stöd för etablering. Det vore värdefullt om industriministern i dag kunde säga att så kommer att ske. Det skulle ju underlätta för den lokala industrikommittén som brottas med de här problemen och även för kommunstyrelsen att intressera företagare att lokalisera sig till Karlskoga, vilket i nuvarande läge är i högsta grad önskvärt.

Fru talman! Såvitt jag kan finna begränsar sig industriministern i sitt svar på herr Israelssons interpellation till att diskutera sysselsättningen inom försvarsindustrin utifrån den framlagda planen rörande försvarskostnaderna under kommande femårsperiod. Givetvis är detta den aktuella utgångspunkten, men det är ändå enligt min mening en alltför stark begränsning av problemställningen. I en vpk-motion, som ännu inte blivit föremål för behandling i riksdagen, har vi tagit upp frågan i en vidare bemärkelse. Vi menar att frågan om civilt utnyttjande av de vid en nedrustning frigjorda resurserna otillräckligt har uppmärksammats i vårt land. Då avser vi naturligtvis nedrustning i verklig mening, vilket man väl inte kan anse att det framlagda försvarsprogrammet innebär. Industriministerns interpellationssvar ger inte mycket besked vare sig för de anställda exempelvis vid SAAB eller kommunalmännen i Linköping om vad som statsmakterna anser bör kunna göras för att trygga sysselsättningen med civilt alternativ. Fortfarande skall det tydligen vara så, att varje tanke på nedrustning skall vila som ett hot över de anställda liksom över vissa orter med denna typ av industri. Det skall tydligen även i fortsättningen vara så att man också skall kunna åberopa sysselsättningsskäl för en fortsatt miljardrullning till krigsmakten. Att industridepartementet tillsammans med övriga departement följer utvecklingen och överväger vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att underlätta de omställningar som det kommande försvarsbeslutet eventuellt kan medföra, som industriministern säger, skulle möjligen vara en liten ljuspunkt. Den är dock begränsad till föreliggande planer för försvarets omfattning och har inget att göra med en aktiv planering för en verklig nedrustning. Industriministern anför också att den totalt sett begränsade förändring som kan följa av föreliggande försvarsplaner bör kunna kompenseras genom att berörda företag ökar sin civila produktion. Även detta är en synnerligen passiv hållning. Utöver det allmänt kända faktum att privatkapitalet inte visar särskilt stort ansvar för de anställda måste man också beakta, att den militära produktionen följer statsmakternas intentioner. Detta motiverar ett särskilt statligt ansvar för sysselsättningen vid en nedskärning av den militära verksamheten.

27 april 1972 Det är inte passivitet från regeringens sida som löser problemet. I vpk-motionen har vi begärt att riksdagen uttalar sig för en skyndsam frigjorda resurserna och hos regeringen hemställer om ett sådant initiativ. Vi får som sagt tillfälle att återkomma till frågan när motionen så småningom kommer upp till behandling. Industriministerns interpellationssvar här i dag understryker behovet av ett sådant program för att de anställda inom försvarsindustrin och vissa orter i vårt land inte skall behöva känna en av allt flera som önskvärd ansedd nedrustning som ett hot mot existensen. Först om man tar i beaktande att i dag betydande resurser, som skulle kunna användas för samhällsnyttig produktion, är bundna till militärt betingad verksamhet kan man angripa problemet från den riktiga utgångspunkten. Då skapar inte nedrustningen i första hand problem utan frigör resurser i fråga om forskning, teknik, yrkeskunnig arbetskraft, maskinpark, byggnader och pengar — resurser som kan sättas in på andra och produktiva områden i samhället.

Fru talman! Jag förmodar att herr Berndtsons i Linköping anförande var en liten förövning till motionsbehandlingen, och det kan ju vara i och för sig vällovligt. Nu föreligger det ändå ett förslag från regeringen beträffande försvarets fortsatta inriktning, framlagt i en proposition som ännu inte är behandlad. Självfallet har vi emellertid inom regeringens kanslier påbörjat undersökningar, och en del material är också färdigt. Industridepartementet är naturligtvis utomordentligt intresserat av vilka konsekvenser detta förslag kan få på det industriella området, och jag har också redovisat en del av det materialet. Det är dock först sedan riksdagen har fattat sitt beslut i anledning av propositionen som vi mera exakt vet vilka konsekvenser som kan bli aktuella. Det är i och för sig inte nytt för försvarsindustrin att den kan behöva anpassa en del av sin verksamhet till civil produktion.

Det är klart att det är angeläget att företagen söker anpassa sin produktion med hänsyn till den utveckling som sker. Jag spetsade faktiskt öronen, när herr Berndtson i Linköping sade att nedrustningen vilar som ett hot över de anställda. Jag hoppas att herr Berndtson inte vill vända på resonemanget och säga att en upprustning skulle hälsas med den allra största tillfredsställelse i våra industrier. Nu tror jag inte att herr Berndtson menade det utan efterlyste en planeringsverksamhet. Spörsmålet är naturligtvis hur långt den skall gå, hur mycket av ansvar vi skall ta över från industriföretagen, som ju är 173 helt privata. Det är, säger jag, i första hand företagens uppgift att vidta de förändringar i produktionen som är erforderliga för att trygga sysselsättningen vid företagen. Vi kan sedan söka bistå dem i det avseendet, men det biståndet skall, menar jag, inte vara beroende av att det är fråga om en försvarsmaterielproduktion. Där kan det vara lättare att dra konsekvensen av de beslut som fattas i riksdagen och kanske också lättare att ge upplysning om hur företagen skall anpassa sin verksamhet. Men vi kan inte ge oss i kast med att säga: Det här skall ni producera, ni skall söka er in på det eller det området. Tillsammans med medarbetare har jag varit på besök i Bofors och Karlskoga och haft tillfälle att diskutera med representanter för kommunen, de anställda och företrädare för bl.a. Bofors. Det har då varit tal om att forskningsoch utvecklingsavdelningen bör kopplas in på civil produktion. Delvis har så redan skett. Staten har organ — styrelsen för teknisk utveckling, SUAB och andra — som skulle kunna ge någon form av bistånd för att få forskningsoch utvecklingsarbetet mera inriktat på civil produktion, men huvudansvaret ligger på företagen. Vad vi kan göra är, som herr Larsson i Karlskoga sade, att diskutera formerna för stöd och hjälp åt industrin — och i det sammanhanget självfallet kommunerna och de människor som är berörda av svårigheterna — men det skall ske oberoende av vad det är för ett slags företag som läggs ned. Är det sysselsättningssvårigheter i en kommun, då gäller lokaliseringspolitiken i princip, oavsett var i landet kommunen är belägen. Det är den grundläggande principen i lokaliseringspolitiken. I den praktiska tillämpningen har vi avskärmat stödområdet. Utanför detta krävs speciella beslut av regeringen eller av arbetsmarknadsmyndigheterna, sedan dessa fått regeringens uppdrag. Det är känt sedan länge att på orter där sysselsättningssvårigheterna har varit stora har man satt hela den organisation i tillämpning som skall ge bistånd åt kommunerna. Därför har jag kunnat säga till herr Larsson i Karlskoga och andra — även till kommunalmännen när jag har träffat dem — att om kommunen kommer i uppenbara svårigheter har regeringen självfallet möjligheter att bistå den med de åtgärder som bl.a. lokaliseringspolitiken innefattar. Dessa möjligheter bör kunna stå till förfogande i Karlskoga i en situation där varsel om nedläggningar och varsel om permitteringar har skett. Men det blir ju sedan en prövning av de företag som kan anmäla sitt intresse för eventuell etablering eller expansion inom området. Fru talman! Jag ser det alltså på det sättet att vi har en skyldighet i största allmänhet mot de kommuner, de orter, där försvarsmaterielindustri finns och som kan komma att beröras av ett beslut som riksdagen så småningom fattar. Av interpellationssvaret framgår att vi . redan prövar konsekvenserna och att vi kommer att gå in i diskussioner där så påfordras om det bistånd som vi kan behöva ge.

Fru talman! Jag vill först gå in på en fråga där industriministern apostroferade herr Berndtson i Linköping. Industriministern vände på hans fråga och undrade om industrierna skulle bli tillfredsställda, om vi i stället företog en upprustning. Hur chockerande det än kanske kan låta, tror jag faktiskt att det finns en hel del industrier i det här landet som skulle hälsa en upprustning med tillfredsställelse, utgående från sina ekonomiska synpunkter. Jag vill inte direkt göra gällande att vi har en motsvarighet i Sverige till det amerikanska mycket omtalade militärindustriella komplexet, men något drag av detta finns nog också i Sverige. Jag vill också nu i det här sammanhanget erinra om att vi från vpk:s sida flera gånger under senare år rest frågan om att samhället borde överta krigsmaterielindustrin. Den frågan behandlade vi senast förra året. Men hela tiden har vi förknippat detta med krav på denna industris omställning till civil produktion. Vi har också — senast vid behandlingen under höstriksdagen — krävt att produktionsnivån skall anpassas med hänsyn till enbart vad Sveriges eget försvar kräver. Ett avstående från export, om man ser det på sikt, och en anpassning till svenskt behov av krigsmateriel och användande av överkapaciteten för civil produktion skulle kunna ge en jämnare sysselsättning inom den här berörda industrin. Utrustning som av beredskapsskäl bör hållas intakt vid en sådan omställning för att vid behov kunna höja kapaciteten för produktion av krigsmateriel bör vårdas genom anslag från det allmänna härför, på samma sätt som redan sker med annan materiel av betydelse för landets försvar. Sverige står ju alliansfritt i fred och siktar på att vara neutralt i krig. Av detta följer att det bör vara ett avgörande svenskt intresse att viktiga delar av krigsmaterielförsörjningen är säkrad genom produktionsmöjligheter inom landet. En konsekvens av detta är rimligen också att staten, som svarar för landets försvar, också har ett ansvar för utvecklingen inom krigsmaterielindustrin inom landet och detta oberoende av om denna industri är privat eller om den är statligt ägd. Vid uppkomna sysselsättningssvårigheter ter det sig därför naturligt att staten går in med åtgärder för att säkra sysselsättningen med civila objekt, och det är verkligen vad läget kräver i dag. Industriministern sade här nyligen att huvudansvaret ligger på företagen själva, och det sades ju också i det utskottsbetänkande som j2g citerade i mitt förra anförande. Men att döma av vad som visat sig hittills kan företaget i den ort jag tidigare nämnde inte klara detta på ett tillfredsställande sätt. Vi väntar oss därför snara och effektiva åtgärder för att komma till rätta med problemen.
Fru talman! Jag kanske skall börja med att tacka industriministern för det svar han gav på min fråga. Jag hade bibringats den uppfattningen — och jag fick den bestyrkt nu — att Karlskoga kan påräkna det stöd som behövs om sysselsättningsproblemen skall kunna lösas. Jag anser detta så mycket mera nödvändigt som jag inte tror att Bofors i någon större utsträckning skall kunna lägga om sin produktion till civilproduktion. Man har inte den maskinparken. Och jag är litet förvånad över att man så tjurigt håller fast vid den. Hur skall man kunna inrikta sig på civilproduktion med t.ex. de fruktansvärt stora borrmaskiner man har för eldrör? Och så är det i stor utsträckning i Bofors. Man tillverkar tung krigsmateriel och har därför maskiner som är avsedda för den. Jag tror alltså inte på en sådan omställning av produktionen. Därför frågade jag civilministern om vi kan få stöd för andra industrier som vill etablera sig där för att suga upp eventuellt ledig arbetskraft, så att vi får en mera differentierad industri. Det är, som jag ser det, lösningen på våra problem. Jag tror för min del att det är den vägen som man måste gå. Sedan skulle jag kanske kunna anföra en hel del kritik mot det sätt på vilket företaget skött sin politik. Man har försökt, det skall erkännas, med civil produktion. Men då har man givit sig in på ett område där konkurrensen var så hård att man förlorade hundratals miljoner kronor. Skulle detta ha skett inom ett statligt företag hade vi sett stora rubriker om det i tidningarna. Men nu var det ett privat företag som gjorde så väldiga felinvesteringar, och då uppmärksammades det knappast alls. Jag skulle kunna peka på företagets personalpolitik. Under några veckor tog man in massor av människor, men två veckor efteråt varslade man om permitteringar. Planeringen inom företaget är alltså under all kritik. Men sådant kommer inte fram i tidningsrubrikerna när det är fråga om privata företag. Jag skulle kunna rada upp liknande exempel. Jag tror alltså inte så rasande mycket på att företaget verkligen kommer att gå in för att förändra produktionen. Vad man är ute efter är att få licenser för att tillverka krigsmateriel. Och för den tillverkningen har man maskinpark och kunnighet. Den tillverkningen är emellertid inte jag personligen intresserad av, det måste jag deklarera. Vi har här i riksdagen fastställt den politik som vi vill föra när det gäller krigsmateriel, och den tycker jag är riktig. Sedan får vi på annat sätt lösa de problem som uppstår i detta sammanhang.
Fru talman! Industriministern undrade om mitt inlägg var en förövning till motionsbehandlingen. Det kan man möjligen säga så till vida som motionen och interpellationen inte innehåller frågeställningar som är skilda från varandra. Om jag är rätt underrättad har också utskottet vid sin behandling av motionen avvaktat vad industriministern skulle svara på interpellationen. Såvitt jag förstår kan det svar som vi fått i dag inte gärna leda till annan slutsats än att motionsyrkandet är synnerligen befogat. Industriministern undrar också över innebörden av min formulering att nedrustningen vilar som ett hot över de anställda. Det gör den, eftersom man inte har något program för civil sysselsättning för dessa människor. Vem vill lämna sin arbetsplats utan att ha en annan sysselsättning? Det är väl inte svårt att läsa ut att jag talar för nedrustning och inte för upprustning. Det i vpk-motionen begärda programmet skulle också främja en nedrustning. Jag skulle också gärna vilja erinra om att en östgötatidning för ungefär en månad sedan kunde meddela, att regeringen lovat att diskutera sysselsättningen med SAAB. Det är väl förståeligt om man i Linköping väntat sig något mer än vad industriministern här i dag på regeringens vägnar har kunnat redovisa. Det handlar ändå om mycket folk som måste få en annan sysselsättning. Det finns siffror som talar om 25 000 människor som är sysselsatta inom militär produktion, varav naturligtvis SAAB-Scania och AB Bofors är de dominerande företagen. Det är orter som Linköping och Karlskoga, med den starka dominansen av militär produktion, som är särskilt beroende av att det blir en vettig planering för övergång till civil produktion.. Man har dock ibland en känsla av att regeringen inte riktigt på allvar tagit itu med dessa stora problem. Den bygger tydligen fortfarande sin planering på fortsatt miljardrullning till militären. Det saknar heller inte betydelse för orter som Linköping att också andra produktionsinskränkningar har skapat speciella svårigheter. Uppfattningen att en ökad satsning på civil produktion i Linköping är nödvändig börjar bli alltmer utbredd. Då är regeringsbeskedet här i dag alltför magert. Givetvis är det bra med lokaliseringspolitiska åtgärder som industriministern utlovade i sitt andra inlägg. Men är det ändå inte angelägnare med en planering som gör att projekt av civil natur väntar på en nedrustning som skall frigöra resurser?
Fru talman! Mitt uttalande gällde naturligtvis industrierna och de anställda när jag tog upp herr Berndtsons i Linköping lilla propå om huruvida nedrustningen skall vila som ett hot eller inte.

Jag säger att samhället skall vara berett att hjälpa till men inte ta över hela det ansvaret. Det skall kunna lämnas uppgifter och besked så tidigt som möjligt till dessa industrier om vad försvarsmaterielproduktionen för svenskt vidkommande kan innefatta. Det tycker jag är riktigt. På det kan vederbörande grunda sina bedömningar av företagets utveckling och möjligheter. Jag vill inte underskatta de svårigheter som företagen kan komma i när vi beslutar om restriktioner i fråga om krigsmaterielexporten. Att vi i sådana sammanhang har skyldighet att bistå företagen, det ser jag också: som riktigt. Men när det gäller att föra in en civil produktion, då måste det i första hand vara företagens egen sak att söka göra en bedömning av vad som skulle vara lämpligt. På vilket sätt regeringen här kommer att gripa in och hur diskussionerna kommer att föras med företagen är jag inte beredd att i detalj gå in på. Men det betyder inte att vi undvikit att ta upp resonemang kring exempelvis SAAB. Här pågår alltså en uppföljning av vad som kan komma att inträffa och då får vi använda oss av de medel som samhället har till förfogande.
Fru talman! Industriministern säger att både jag och herr Berndtson i Linköping gick förbi ägaransvaret. I mina anföranden tog jag kanske inte upp exakt det industriministern menar men jag påpekade att det skulle att förbättra det näringspolitiska läget i Södermanland vara bättre om ägaransvaret vore samhällets. Det är ju en fråga som vi tidigare aktualiserat. Det finns ju faktiskt en sektor av krigsmaterielindustrin i det här landet som samhället redan har ansvar för. Det skulle vara bättre och lättare att samordna, om samhället ägde denna verksamhet som helhet — det skulle te sig naturligare. En debatt om dessa frågor hade vi förra året, och det finns ingen anledning att just nu upprepa de argument som då framfördes. Jag ville bara göra detta påpekande.